Herr talman!

När förhandlingarna om en nordisk tullunion sprack i Kungälv 1959 betraktades detta av de flesta av oss som något av en tragedi, fullt jämförlig med den som hade inträffat några år tidigare då planerna på ett nordiskt försvarsförbund måste skrinläggas. På en omväg, via EFTA, har vi emellertid nu fått det nordiska frihandelsområde som vi själva, skam till sägandes, inte lyckats åstadkomma. Detta är en mycket stor händelse i Nordens historia som på få år omvandlat hela det ekonomiska livet i Norden. De nordiska marknaderna i grannländerna har för alla deltagande stater blivit av högst väsentlig betydelse. För Sveriges och Norges del gick t.ex. 1966 hela 25 procent av exporten till de övriga nordiska länderna; för Finlands del var motsvarande siffra 14 procent och för Danmarks 22 procent. Den nordiska rörelsen som av det s.k. praktiska livets män tidigare omfattades med tämligen förstrött intresse — som en verksamhet ägnad för poeter, politiska middagstalare och annat löst folk — har därmed fått en fast förankrad realitet. Förutom att de nordiska länderna utgör ett frihandelsområde finns också en fri nordisk arbetsmarknad, i långa stycken gemensam lagstiftning, och vi håller också på att få gemensamma regler för rätt till yrkesverksamhet och etablering. På patentområdet har vi kommit allra längst. Där har vi t.o.m. fått vad man kan kalla en gemensam Överstatlig pröv ningsinstans.

Det är en begivenhet som betecknar ett kolossalt steg framåt. Genom Englands nya närmanden till EEC har frågan om det nordiska samarbetet på nytt fått ökad aktualitet. Att det från de nordiska ländernas sida föreligger en stark önskan — jag skulle nästan vilja säga att de betraktar det som en nödvändighet — att bryta den diskriminering i Europa som EEC:s gemensamma tullmur mer och mer kommit att utgöra är självklart, och det har omvittnats från alla håll, inte minst från dansk sida. Vårt näringslivs besvärliga situation är till en del — hur stor del vet jag inte — en följd av denna diskriminering, som kan väntas bli alltmer kännbar under åren framöver så länge den får finnas kvar. Frågan om på vad sätt och i vilka former ett närmande till EEC skall kunna åstadkommas är ett gemensamt nordiskt problem som fordrar att: de nordiska ländernas ledningar verkligen söker sig fram till gemensamma lösningar och är beredda till ganska betydande offer av egenintressen för att nå dessa lösningar. Att man därvid inte ett ögonblick skall glömma bort den solidaritet vi alla enligt EFTA-överenskommelsen är skyldiga att iaktta, behöver jag knappast säga. Av utomordentligt stor betydelse är framför allt att det uppnådda samarbetet inom Norden icke på nytt splittras. Det får, som handelsministern redan sagt, inte hända att tulllmurar uppreses t.ex. mellan Danmark och Sverige eller mellan Sverige och Norge. Förhandlingarna med EEC måste föras utifrån den na grundläggande värdering. Det innebär att de nordiska staterna inom EFTA måste uppträda som ett block. Erfarenheterna från Kennedyronden måste utnyttjas för att utforma det mest effektiva gemensamma förhandlingsmaskineri som kan tänkas, för att utnyttja teamets erfarenheter, för att behålla institutionerna och för att inte släppa taget. Samtidigt bör de nordiska staterna genom detta samarbete på nytt demonstrera för Europa och för världen i övrigt att de i sådana här sammanhang är ett hårt sammansvetsat block, vars inbördes lojalitet och solidaritet icke kan ifrågasättas. De nordiska länderna utgör en högst betydande ekonomisk potential; det har redan omvittnats, och jag skall inte anföra några ytterligare siffror därvidlag. Vi vet att vår import från EEC är större än både Englands och Förenta staternas. Vi behöver alltså inte komma till Brässel eller till andra städer som några ödmjuka supplikanter. Vi har ett självständigt värde som ingen bör underskatta. Det nordiska agerandet i marknadsfrågorna måste utgå från detta faktum, och vi har därför ingen anledning att blygt hålla oss i Englands skugga — jag undviker med flit, herr handelsminister, att göra några nautiska utflykter. Det har diskuterats huruvida England kommer att göra en formlig framställning om förhandling med EEC inom den allra närmaste framtiden eller huruvida tidpunkten nu inte skulle vara psykologiskt väl vald. Om detta kan man ha många olika, i och för sig väl grundade meningar. Som valet i Frankrike nu ser ut att gestalta sig förefaller det uppenbart att general de Gaulle återkommer med väsentligt stärkta krafter. Det kan kanske betyda att han inte av inrikespolitiska skäl är nödsakad att göra eftergifter mot dem inom Frankrike som strävar efter att få England med. Generalens motstånd tycks framför allt basera sig på politiska skäl. Bland dem är Englands särskilda relationer till Förenta staterna de allvarligaste. Nassauöverenskommelsen, där England och Amerika träffade atomavtal utan att Frankrike ens underrättades, har generalen aldrig kunnat glömma. Uttalandena från engelsk sida om en atlantisk gemenskap — en atlantisk gemensam marknad EFTA-Amerika-Kanada — som ett alternativ till. EEC är säkerligen inte ägnade att lugna generalen eller stämma honom mildare. De nordiska staterna har alla sina problem i förhållande till EEC, men de problemen är i allmänhet mer av ekonomisk än av politisk art. Norden har i förhållande till EEC-länderna egentligen, såvitt jag kan se, inte någon politisk belastning, vilket England har. Herr talman!

I en sådan situation kan det vara väl förenligt med EFTA-solidariteten och även med Englands intressen på litet sikt att öppningen sker från nordiskt håll. Ett EEC förenat med de nordiska staterna skulle måhända — jag säger bara måhända — så småningom få en ny karaktär och en gestaltning som gjorde en framtida engelsk medverkan lättare och mer naturlig. Detta, herr talman, är ett alternativ. Man bör enligt min mening i dessa komplicerade sammanhang hålla sig parat för många olika alternativ, bl.a. även för detta. Men, herr talman, antingen nu den ena eller den andra proceduren, den ena eller den andra tågordningen visar sig vara användbar så är det hela tiden oavvisligen nödvändigt att de nordiska staterna håller ihop. En dast genom en sådan lojal, kraftig, förtroendefull sammanhållning får vi den styrka och genomslagskraft som är en absolut nödvändighet för oss alla.

Herr talman! När jag nu fått herr talmannens medgivande att igen framträda i debatten, är det förmodligen med hänsyn till min önskan att besvara en tidigare väckt interpellation av herr Carlstein. Innan jag lämnar det mer formella interpellationssvaret skulle jag emellertid vilja säga ett par ord med anledning av den debatt som förts medan jag vistats i medkammaren.

Jag är för min del -— det vill jag säga till herr Cassel — lika övertygad som han om att den nordiska sammanhållningen — även på längre sikt och i framtiden — endast kan utgöra en styrka för alla de nordiska staterna. Norden blir ingen belastning för EEC, sade herr Cassel, och jag tror att också det är riktigt, även om jag kanske inte i dag skulle vara beredd att dra riktigt lika långtgående slutsatser som han själv gjorde. Men jag har inte för avsikt att nu ta upp en debatt om det; jag vet att jag redan talat i längsta laget. Av vad som sagts mig om debatten framgår att herr Gustafson i Göteborg till mig riktat vissa frågor.

Det tror jag är en viktig sak. Men några särskilda åtgärder utöver dem som redan ligger i vårt arbete på detta verksamhetsfält fin ner jag inte erforderliga. Vi sänder ju ideligen ut representanter för departement och verk — ibland anlitar vi också expertis från enskilda företag och näringsliv för att delta i olika arbeten, exempelvis i Genéve. Hela vår beredskap gör att vi tack vare denna får utbildad personal för speciella uppgifter. Herr Gustafson ställde ytterligare ett par frågor till mig. En av dem var, om vi inte skulle kunna tillsätta någon sorts integrationsgrupp, där även oppositionen var företrädd. Jag vill svara att om den skall ha formen av en allmän studiecirkel, så har jag ingenting emot det. Vad jag motsatt mig är att plocka in politiker i det förberedande utredningsarbetet innan vi är mogna att formulera våra förhandlingsståndpunkter. Men det är självklart att i samma ögonblick den nuvarande passiviteten övergår i aktivitet och förhandlingar kommer till stånd måste vi söka finna formerna för att hålla riksdagen och oppositionen kontinuerligt informerade om hur förhandlingsarbetet fortskrider. Herr Gustafson frågade vidare, om det inte fanns skäl att ordna så att riksdagen får rapporter och årsredogörelser för arbetet i OECD. Det är möjligt att herr Gustafson har rätt i att de redogörelser som lämnas politikerna här i landet för den ganska vittomspännande verksamheten i OECD är ganska knapphändiga. Men det beror väl i viss mån på verksamhetens speciella karaktär. Man fattar inga majoritetsbeslut i OECD. I stor utsträckning rör det sig om utredningsarbete — som i och för sig är värdefullt men som ännu inte befinner sig på ett plan som förutsätter några verkställighetsåtgärder. Jag brukar beteckna OECD:s sätt att agera så, att det består i ett slags rådgivning och regerande genom resonemang. Man tar intryck av varandra utan att fatta formellt bindande beslut annat än då det gäller att formulera utredningsmandat.

Herr talman! Härmed har jag besvarat de frågor som ställts till mig i min frånvaro, och jag övergår till mitt interpellationssvar. Herr Carlstein har frågat, om jag vill lämna en redogörelse för hur handeln med textilvaror utvecklats under de senaste åren och om jag avser att vidta några åtgärder med anledning av det svåra konkurrensläge som den svenska textilindustrien befinner sig i. Jag vill svara följande. Sveriges import av textiloch konfektionsvaror kännetecknades under första hälften av 1960-talet av en kontinuerlig och stark ökning. Från att år 1960 ha uppgått till cirka 1400 miljoner kronor steg den år 1965 till cirka 2130 miljoner kronor. Detta innebär en ökning med cirka 7 procent om året. Under det senaste året har emellertid utvecklingen svängt, och importen minskade med i det närmaste 4 procent. Det är då att märka att minskningen främst berör råvaror och halvfabrikat som fibrer och garner, medan importen av kläder steg. Ökningen för kläder var 7 procent, vilket är avsevärt mindre än motsvarande genomsnitt för åren 1960—1966, som var 14 procent. Vid en bedömning av textilindustriens läge måste hänsyn tas också till utvecklingen av exporten inom detta område. Sedan gammalt är den svenska textilexporten av begränsad omfattning i jämförelse med importen. En glädjande utveckling är emellertid på väg. Exporten, som år 1960 var 235 miljoner kronor, har ökat med cirka 15 procent om året till 490 miljoner kronor år 1965. Ökningen fortsatte under år 1966 i samma takt, och exporten omfattade då totalt omkring 570 miljoner kronor. Enligt min uppfattning kan den gynnsamma utvecklingen av textilexporten till stor del tillskrivas det faktum att den svenska industrien sedan länge fått vänja sig vid hård konkurrens. Detta har bidragit till att öka de svenska företagens konkurrensförmåga på exportmarknaderna och gjort det möjligt att utnyttja de nya möjligheter som EFTA-marknaden innebär. Speciellt exporten av konfektion har visat en stark ökning på EFTA-länderna, framför allt de nordiska länderna. Vår export av konfektion, som år 1959 till 50 procent gick till EFTA, hade år 1966 i ännu högre grad koncentrerats till EFTA, som då tog 66 procent av den svenska konfektionsexporten. Den svenska handelspolitikens målsättning har traditionellt varit att söka åstadkomma största möjliga frihet för den internationella handeln. Vårt deltagande i samarbetet i internationella organisationer och vår allmänt liberala politik i fråga om tullar och restriktioner ligger i linje härmed. En sådan politik innebär emellertid att konkurrenssituationen kan medföra svårigheter för enskilda företag eller näringsgrenar. Sådana svårigheter bör mötas i första hand med olika näringspolitiska medel. En aktiv arbetsmarknadspolitik och lokaliseringspolitiska medel får härvid stor betydelse. Handelspolitiska skyddsåtgärder i form av extraordinära tullar och kvantitativa restriktioner bör komma till användning endast i trängande undantagsfall, t.ex. då risk föreligger för plötsliga och allvarliga marknadsstörningar. Det kan i sådana fall vara nödvändigt att ge berörda industrier möjligheter att successivt anpassa sig till en ny konkurrenssituation. Sådana Ööverväganden ligger bakom de begränsningar av importen från statshandelsländerna och Japan, områden, t.ex. Det är också mot denna bakgrund man får se regeringens beslut att upphäva licensfriheten för vissa textilvaror från Sydkorea. Importen från detta land av ett fåtal artiklar inom trikåområdet, nämligen jumprar, koftor och pullovers av syntetull, har ökat explosionsartat under de senaste åren. Så sent som år 1963 var importen obetydlig och utgjorde endast något över 100 000 kr. år 1965 hade importen stigit till 21 miljoner och utgjorde år 1966 inte mindre än 43 miljoner kronor. Parallellt med denna importökning har det ägt rum ett produktionsbortfall för den svenska tillverkningen av yttertrikå, vilket inte kunnat undgå att påverka sysselsättningen. Utvecklingen har medfört att det varit nödvändigt att söka få kontroll över importutvecklingen från Sydkorea på textilområdet. Storleken av den fortsatta importen avhänger bl.a. av resultatet av de diskussioner med Sydkorea, som vi avser att inleda inom kort. Redan nu kan emellertid förutses att den åtgärd som vidtagits inte hindrar att Sverige behåller sin ställning som Sydkoreas största avnämare i Europa. Jag vill emellertid understryka att de vidtagna åtgärderna inte innebär att vår långsiktiga allmänt frihandelsvänliga politik överges, och min förhoppning är att de åtgärder som nu vidtas kommer att bli temporära. Vi har emellertid haft en utveckling på detta område som kunde befaras medföra allvarliga störningar för sysselsättningen inom den berörda industrien. I detta sammanhang har vi också beaktat att flertalet andra industriländer — däribland våra nordiska grannar — upprätthåller begränsningar på importen från Sydkorea. Regeringen kommer att även i fortsättningen med uppmärksamhet följa utvecklingen på textilområdet i nära samråd med företrädare för branschen. Interpellanten har ställt frågan hur långt utvecklingen skall tillåtas fortsätta och vilken försörjningsnivå med inhemskt tillverkade textilprodukter vi skall ha. Vår målsättning är som jag tidigare nämnt en så fri konkurrens som möjligt. Omfattningen av industrien blir då beroende på om industrien kan drivas rationellt och hävda sig i en konkurrens, grundad på realistiska kalkyler, d.v.s. en konkurrens på lika villkor. Den konkurrensfördel som vissa länder kan ha i förhållande till Sverige på grund av lägre arbetskostnader måste emellertid accepteras.
Herr talman! Jag tackar handelsministern för att han besvarat de frågor som jag ställde i ett tidigare skede av debatten. Jag är glad över att handelsministern vill överväga tanken på att ge den svenska riksdagen en årlig sammanfattande rapport rörande OECD:s verksamhet. När det gäller utbildning av dem som i framtiden kommer att handlägga de frågor som hör samman med en europeisk stormarknad förstod jag att handelsministern har en mycket postitiv inställning. Jag är säker på att handelsministern inte underskattar det antal människor som härvidlag kommer att krävas dels i de internationella organisationerna, dels här i Sverige. Det rör sig om flera hundra personer, och jag vågar tolka handelsministerns uttalande så att man kan räkna med att de som arbetar i departement och ämbetsverk i ökad utsträckning skall få möjlighet att genom resor, genom besök i Bryssel, förbereda sig för det arbete de skall ägna sig åt i en blivande stormarknad. Jag vore också tacksam om handelsministern ville överväga tanken att ordna en utbildning i hemlandet — eventuellt på nordisk basis — för dem som inom departement, ämbetsverk och organisationer kommer att involveras i arbetet här hemma på det som hör samman med en stormarknad. Låt mig till sist säga några ord om tanken att man skulle kunna ha någon liten grupp som kunde följa det förberedande utredningsarbetet rörande stormarknaden. Jag avsåg utredningar av det slaget som handelsministern förklarar ha sådan karaktär att de inte kan publiceras därför att de är underlag för en förhandling. Handelsministern anvisade utrikesnämnden som ett forum för diskussioner härvidlag, men jag anser — som jag framhållit — inte att utrikesnämnden är något särskilt lämpligt organ för att i detalj gå in på sådana här frågor. Det var därför jag väckte tanken på att man utan alltför stora formaliteter möjligen kunde skapa någon grupp, i vilken också representanter för oppositionen skulle kunna följa de viktiga utredningsresultat som är av den karaktären att de ännu inte kan publiceras, men som ändå måste ligga till grund för en bedömning av de handlingslinjer man vill utforma.
Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation angående handeln med textilvaror. Av svaret framgår att Sveriges import av textiloch konfektionsvaror kraftigt har ökat under första hälften av 1960 talet från 1400 miljoner kronor år 1960 till 2130 miljoner år 1965, d.v.s. med över 50 procent. År 1966 har en förändring inträffat. Importen harsjunkit med 4 procent Denna minskning hänför sig till råvaror och halvfabrikat. Importen av färdiga plagg fortsätter däremot att stiga, om än i lägre takt. Typisk för importutvecklingen är en förskjutning från råvaror och halvfabrikat till färdiga plagg. Jag skulle gärna ha sett att handelsministern i svaret yt terligare hade belyst denna utveckling. Nu konstateras för all del att importen av kläder år 1966 ökat med bara 7 procent jämfört med en genomsnittlig ökning åren 1960—1965 på cirka 14 procent. Bakom denna utveckling döljer sig en del av den förvandling som den svenska textilnäringen genomgår och som bl.a. medfört en kraftig reducering av antalet anställda inom textilindustrien.

Om jag tar med även år 1966 är den preliminära siffran 24000 anställda, vilket innebär en minskning under perioden med inte mindre än 28,4 procent. Ser man till en något längre period, tiden sedan år 1950, torde minskningen uppgå till drygt 50 procent av de anställda. En så kraftig omställning som den svenska textilindustrien varit utsatt för åstadkommer en rad av följdproblem. Gör man en grov uppskattning, torde ungefär hälften av de förlorade arbetstillfällena ha avvecklats på grund av företagens rationaliseringar och den andra hälften på grund av nedläggning av ej lönsamma fabriksenheter. Så länge nedläggningen har drabbat företag, 1okaliserade till expansiva orter, har svårigheterna kunnat bemästras. Efterfrågan på arbetskraft har också under de gångna åren varit mycket god. Att exempelvis textilindustrien i Stockholm slagits ut till 100 procent har tydligen inte medfört några som helst problem. Situationen ter sig emellertid helt annorlunda när företag på de mindre expansiva orterna drabbas. Där finns i allmänhet en ortsbunden arbetskraft, som har en förhållandevis hög levnadsålder. Den minskade efterfrågan på arbetskraft medverkar också till att förstora problemen. Frågan är då, om arbetsmark nadspolitiska åtgärder är tillräckliga. När det gäller den äldre arbetskraften visar det sig att svårigheter uppstår med långa arbetslöshetsperioder som följd. Är orsakerna till branschens svårigheter att söka i den alltmer hårdnande konkurrensen från andra textilländer? Av de siffror som har redovisats i interpellationssvaret framgår att exportutvecklingen för den svenska textilindustrien kraftigt ökat. Värdemässigt är det fråga om en fördubbling sedan 1960. Detta bestyrker antagandet att svensk textilindustri ligger långt framme i fråga om såväl teknik som kvalitet. Det finns all anledning att fastslå att de fackliga organisationerna med intresse har medverkat till rationaliseringsåtgärder och strukturella förändringar inom näringslivet, helt övertygade om att detta är förutsättningen för en framgångsrik utveckling såväl ekonomiskt som socialt. Denna positiva inställning har också i hög grad gällt en fri handel mellan länderna. Villkoren för att man skulle ansluta sig till en sådan inställning har varit och är alltjämt full sysselsättning, en hög framstegstakt, social trygghet och utjämning. När textilindustrien nu utsättes för allvarliga marknadsstörningar till följd av en konkurrens som helt synes sakna affärsmässiga kalkyler, förundras man inte över att såväl företagare som anställda känner stor oro inför framtiden. Avsevärda kapital står på spel, investerade i moderna maskiner och byggnader; många människors utkomst äventyras. Regeringens beslut att söka få kontroll över importutvecklingen från Sydkorea är så långt jag förstår väl motiverat. Åtgärden ändrar inte uppfattningen att vi bör eftersträva en fri handel mellan länderna, men uppenbara avarter kan icke tolereras. Den debatt som uppstått efter beslutet gör ett minst sagt förvirrat intryck. Frågan om u-hjälpen och sysselsättningsproblemen i Sydkorea har bl a. förts fram av dem som kritiserat beslu tet. De ekonomiska intressen som ligger bakom exportdriven från Sydkorea torde emellertid inte ha särdeles mycket till övers för u-hjälpsinsatsen. Här gäller det närmast för oss att söka komma till rätta med våra egna problem, och jag kan försäkra att dessa ter sig ytterst brännande för dem som nu saknar sysselsättning eller under den närmaste tiden blir friställda. Så till sist frågan om hur långt utvecklingen skall tillåtas fortsätta. Handelsministern anför i svaret att omfattningen av en industri måste bli beroende av om industrien kan drivas rationellt och hävda sig i en konkurrens grundad på realistiska kalkyler, d.v.s. en konkurrens på lika villkor. I en sådan situation kommer svensk textilindustri att kunna hävda sig väl, även om löneläget är bättre här än i flera andra länder. Men tyvärr gäller icke för närvarande lika villkor. Svensk textilindustri möter olika hinder på den internationella marknaden, samtidigt som den hittills varit helt oskyddad. Jag vill till sist ta fasta på löftet i svaret att regeringen med uppmärksamhet och i nära samråd med företrädarna för branschen även i fortsättningen skall följa utvecklingen på textilområdet. Jag ber än en gång att få tacka handelsministern för svaret på interpellationen.

Herr talman! I en tid som utmärkes av allt hårdare konkurrens på olika marknader är det av utomordentligt stor betydelse att vi i vårt land med allvar går in för att väl vårda vår handelspolitik. Men det är av lika stor vikt att vi försöker hålla kostnaderna för produktionen inom kontroll, om det 'skall vara möjligt att bevara vår konkurrensförmåga såväl på utlandsmarknaderna som på hemmamarknaden. Ty värr måste sägas att det har brustit i respekt för penningvärdet och att den inflationistiska utvecklingen har i avsevärd grad förminskat våra möjligheter att konkurrera. Vi har under den senaste tiden fått åtskilliga påminnelser om att allt inte är bra som det är. Bevisen utgörs av de många företagsnedläggelserna och den stora mängd friställningar av personal som dagligen sker på olika håll. Dessa företeelser kan inte lokaliseras till någon eller några speciella branscher, utan man måste registrera svårigheterna såsom mera allmänna. Detta gör att vi bör besinna, om det inte föreligger något generellt fel, nämligen att vi har ett för högt kostnadsläge. I allmänhet måste man dock säga att svensk industri har klarat sig förvånansvärt bra trots det höga kostnadsläget, och det är väl kanske främst tack vare industriens effektivitet och förståelsen för rationaliseringar. När det gäller konkurrensen med det kontinentala Europa har vi sålunda väl kunnat hävda oss. Tyvärr blir förhållandet inte detsamma i fråga om konkurrensen med speciellt vissa öststater, och detta värdeomdöme gäller nog även de industrier som här har diskuterats, nämligen textiloch konfektionsindustrierna, vilka jag rätt väl känner till. Det betyder att vi har kunnat hävda oss gentemot länder som tillämpar en fri marknadshushållning, medan vi inte har kunnat göra det gentemot länder där politiska och för företagsekonomiska grunder helt främmande prissättningar tillämpas. När det kan gå till på det sättet vid affärsuppgörelser att vederbörande accepterar vilket pris som helst måste det vara något fel; tydligen är det åtkomsten av valuta som spelar den avgörande rollen för avslutet. Ett land som vårt kan inte få ligga helt öppet för en sådan handel som saknar sundhet, utan vi är nödsakade att ompröva vår ställning. Det har också visat sig att vi är ensamma om det uppträdande som vårt land har tillämpat. Jag har därför vid denna riksdags början tillsammans med några andra ledamöter motionerat om en omprövning av vår utrikeshandel i denna del. Handelsministern talar i sin deklaration om att bevakningen skulle vara god när det gäller utvecklingen av handelspolitiken inom EFTA och EEC-områdena. Ja, det är möjligt, men man blir betänksam när man ser vissa praktiska verkningar på andra områden. Sålunda är det ganska förvånansvärt att vår import från Korea fick växa från 300 000 kronor 1963 ända upp till 43 miljoner 1966 utan att det hände någonting. även om det nu kommer att krävas licenser, är det angeläget att kvoterna inte blir för stora. Vad handelsministern i detta sammanhang har gjort är emellertid tacknämligt, och jag vill gärna säga att handelsministern har ett utomordentligt starkt underlag för den åtgärd han har vidtagit. Man synes emellertid ännu inte ha upptäckt den mycket stora importen av konfektionsvaror från Hongkong, som har medfört att ett stort antal fabriker måst nedläggas. Denna import av rena konfektionsartiklar uppgick under föregående år till inte mindre än 45 miljoner kronor. Som herr Carlstein framhöll i sitt inlägg nyss är det förklarligt med oron hos de anställda inom dessa industrier. För närvarande sysselsätts ungefär 80 000 tjänstemän och arbetare inom textiloch konfektionsindustrierna, och man kan väl dra slutsatsen att cirka 200 000 personer är beroende av dessa näringsgrenar för sin utkomst. Det ligger också ett visst värde i att dessa industrier har kunnat sysselsätta många kvinnor, som annars skulle ha haft mycket svårt att skaffa sig någon sysselsättning. Nu säger man att de kan få andra arbeten, som är bättre avlönade. Det har emellertid visat sig att situationen är svår också på många andra håll, och trots den hårda konkurrens som textil: och konfektionsindustrierna har utsatts för är förtjänsten per arbetstimme där ungefär densamma som i övriga industrier. Produktiviteten har även varit god. Den steg inom konfektionsindustrien under åren 1960—1963 med i genomsnitt 8,6 procent, vilket är mer än genomsnittet för industrien i allmänhet, som låg vid ungefär 6,5 procent under samma tid. Effektiviteten har också resulterat i stigande export, såsom handelsministern nyss framhöll. För konfektionsindustrien ökade exporten från 44 miljoner kronor år 1960 till 144 miljoner år 1966. Detta visar att man ingalunda är pessimistisk inom de här näringsgrenarna. Man hyser utomordentligt goda förhoppningar inför frarmitiden, trots att konkurrensen i dag är hård, och jag tror också att man på olika håll är beredd att söka förbättra förhållandena. Den överdrivet stora importen av vissa varuslag kan vara farlig, då självförsörjningsgraden nu börjar bli ganska låg i fråga om en del varugrupper och i vissa fall understiger 50 procent. Den fördel som svenska folket har haft hitintills när det gäller att kunna köpa kläder av god kvalitet till lågt pris kan förbytas i motsatsen, om ytterligare företag inom dessa näringsgrenar får läggas ner. I debatten efter handelsministerns initiativ att införa licenstvång för importen från Korea gjordes gällande att vi borde hålla vår handel helt och hållet öppen av hänsyn till de s.k. utvecklingsländerna. Jag kan inte underlåta att fråga, om det kan vara rimligt och rätt att vi i vårt land ensamma skall ta på oss en sådan börda. Det är också förvånansvärt att man tycks mena att svenska textilarbetare skulle bidra till detta i flerdubbelt större utsträckning än som sker på annat håll i vår världsdel. Under 1965 har Sverige från kommunistländerna i Europa, från Asien, Spanien och Portugal importerat för 9,47 USA-dollar per person, medan däremot Västtyskland har köpt bara för 3,17 dollar, Frankrike för 0,50, Italien för 0,49 och USA för 4,42. Detta om något visar väl att vi för en handelspolitik som inte är möjlig i fortsättningen. På inget annat håll i världen har man den förståelse för u-länderna som opinionen i vårt land under de senaste dagarna har velat göra gällande. Därför måste den linje vara riktig som handelsministern nu har slagit in på, nämligen att införa ett skydd mot import från sådana länder där en normal prissättning inte förekommer och där behovet av att komma åt västerländsk valuta tydligen är helt avgörande. Jag är glad över handelsministerns uttalande, att det måste vara en konkurrens på lika villkor. Det är ingenting annat vi begär. Som herr Carlstein sade har vi ännu inte hunnit dithän — jag behöver bara nämna den eftersläpning som alltjämt förekommer inom EFTA på grund av de preferenser som Norge och Finland har fått inom dessa varuområden. Huvudsaken är att man är beredd att försöka åstadkomma sådana förhållanden, att det också i verkligheten blir en konkurrens på lika villkor.

Herr talman! När man kommer så här långt ner på talarlistan i en lång debatt är det svårt att undvika vissa upprepningar. Det måste vara mycket tålamodsprövande både för herr talmannen och för handelsministern att sitta här och lyssna så länge. När jag vill säga några ord i dena debatt skall jag därför begränsa mig till ett område, nämligen textil och konfektion, var verksamheten än bedrivs i vårt land — det är alltså inte bara fråga om ett intresse för Sjuhäradsbygden. Det har sagts många gånger i efter middag, att vår handelspolitik i många avseenden är mera liberal än något annat lands. även om man inte vill säga att Sverige intar en exceptionell ställning som öppet land vad gäller import, så är Sverige likväl ett mera öppet land än de flesta andra. Vi kan inte helt bortse från att en förutsättning för att en frihandelspolitik skall fungera väl är att länderna tilllämpar något så när lika spelregler. 1 annat fall kan en del svåra störningar uppstå, och det är vad som har skett i vårt land. De företagsnedläggelser som tid eiter annan har förekommit och förekommer t.ex. inom textilbranschen anges vara en oundgänglig följd av den frihandelspolitik som vi för. Visst är det uppmuntrande att konstatera den anpassningsförmåga som karakteriserar vår export, men svårigheterna är stora när utgångspunkterna och bedömningarna är så olika. Jag kan inte finna några övertygande skäl varför inte vi skulle påverkas av den handelspolitik som andra, med oss likställda västerländska nationer för och således ta hänsyn till de faktiska förhållanden som föreligger. Det måste även vara principiellt ohållbart och praktiskt mycket riskabelt om t.ex. Sverige går en väg och andra med oss jämställda länder andra vägar. Det är väl utifrån dessa synpunkter som den senaste tidens händelser måste ses. Om vårt land bedömes av andra som föredömligt vad det gäller frihandelspolitik, så tycker jag att berömmelsen skorrar mycket illa, om den inte materialiseras i konkreta handlingar efter just de linjer man berömmer. Sker inte det, så inträder ju en situation som kan få svåra följder och som kräver nya grepp även om de är tillfälliga — för att bemästra en uppkommen svår situation. Det är utifrån den synpunkten som jag vill se handelsminister Langes handlande i fråga om importbegränsningar från Korea. Jag ser detta importförbud så, att myndigheterna genom detsamma skaf far sig de tekniska förutsättningarna för att reglera importen, då skäl därtill finns. Jag utgår från att handelsministern länge följt utvecklingen på detta område och har en ingående kännedom vad gäller importens storlek, sammansättning och inverkan på den svenska industriens sysselsättning. Jag tror att regeringens ingripande var nödvändigt speciellt med tanke på den explosionsartade ökningen av Sydkoreas export till Sverige. Denna export är nu större, har det sagts, än Koreas trikåförsäljning till samtliga andra marknader. Genom detta har den svenska trikåindustrien försatts i en ytterst bekymmersam situation. Den lavinartade utvecklingen av textilimporten från Korea belyses bäst av följande: importen av dessa trikåvaror, t.ex. jumprar, från Sydkorea uppgick 1963 till något över 100 000 kr., medan den år 1966 hade stigit till över 43 miljoner. Den svenska produktionen har under samma tid gått ner med 20 procent, vilket givetvis satt sina spår i sysselsättningen. Det kan tilläggas att endast Sverige har en sådan fri import. De siffror som jag här anfört är handelsministerns egna. Andra länder har sedan länge reglerat sin import från Korea. Norges import är begränsad till 150 000 kr. och Danmarks tiil 500 000. Man behöver ju bara jämföra dessa siffror med den svenska, 43 miljoner, för att få en föreställning om situationen. Vad man i detta sammanhang står frågande inför är väl, om importbegränsningen från Korea kommer att medföra ökad import från andra ostasiatiska länder. Hong-Kong kommer väl då in i bilden. Förra året hade vi enligt uppgifter som jag har fått — jag hoppas de är korrekta — en importsiffra på 18 miljoner på bara ett enda plagg. Det verkar ganska oroande. Sverige kan inte rimligen ta emot obegränsade kvantiteter textilvaror från länder, vilkas export är föremål för stark begräns ning i de flesta, med oss likställda länder, i varje fall inte, om man vill ha kvar en svensk textiloch konfektionsindustri. Vill man inte det, ter sig givetvis saken annorlunda. Jag ser dock saken så: Den åtgärd som vidtagits — den borde ha vidtagits förr — har stor betydelse i allmänhet och en icke ringa psykologisk i synnerhet. Men, herr talman, målsättningen får ju inte vara att införa importregleringar utan fastmer att med all kraft söka förmå andra länder att öppna sina gränser mer, så att fördelningen av importen från u-länderna rimligt fördelas. Det måste ju vara målsättningen. Gång på gång har framhållits från denna talarstol, att vårt land förmodligen har världens mest rationaliserade textilindustri. Bevisföringen vid detta påstående hör till det lättaste. Vår textilindustri bör därför kunna konkurrera med vilket annat lands som helst förutsatt att den — som här sagts flera gånger — får göra det på lika villkor, jag skulle vilja säga på någorlunda lika villkor. Jag vet att ordet diskriminering är ett mycket bedrövligt ord men faktum är ju att det är tillämpligt på svensk textilindustri. Andra länder har inte raserat sina barriärer mot textilimport från Sverige. Vi har inte heller några möjligheter att konkurrera med import från östblockets statsägda industrier. Där behöver man inte på samma sätt som hos oss ta hänsyn till tillverkningskostnader. Att exporten till öststaterna har ökat de senaste åren får väl ses som ett ytterligare starkt bevis för inte minst textilindustriens kraft att hävda sig. Svensk textilindustri har klart deklarerat att den är frihandelsvänlig och inte önskar avskärma sig från yttervärlden genom höga tullbarriärer. Detta kan inte sägas nog tydligt. Stora exportansträngningar görs oupphörligt, ofta med framgång, men hindras lika ofta inte bara genom höga tullar utan även genom importbegränsningar av olika slag. Frihandeln är alltså långt ifrån ömsesidig, men ett rimligt krav borde väl vara att avskaffandet av våra handelshinder sker i takt med motsvarande utveckling i omvärlden. Gärna må vi gå i spetsen för en fri handel om andra följer oss, men vi skall inte spela en enveten riddares roll om ingen vill följa oss. Alla de insatser som handelsministern gjort och gör när det gäller att uppnå likställighet hävidlag är värda allt beröm. Hur hög tanke man än har om vår industriella duglighet kan väl ett litet land som vårt i en integrerande värld i längden inte föra en annan handelspolitik än med oss jämställda länder. Även om detta, jag erkänner det gärna, är lekmannasynpunkter tror jag dock ait de har fog för sig och att de inte alls kan sägas innebära några protektionistiska utsvävningar. De företagsekonomiska problemen får och måste industrierna själva sköta, men de handelspolitiska frågorna är regeringens. Att annars välskötta och rationella företag av handelspolitiska skäl måste läggas ned framstår för både företagsledare och löntagare som obegripligt. Det kan inte vara riktigt att rationella och under normala förhållanden konkurrenskraftiga industrier måste slå igen på sådana grunder. Det råder mycket delade meningar om vad som menas med dumping och jag håller med handelsminister Lange om att dumping är ytterst svår att bevisa och förmodligen ännu svårare att komma till rätta med. Möjligheterna är alltså mycket små att med användande av dumpingargumentet ingripa mot import av varor som säljs till företagsekonomiskt för låga priser. Man kan väl för övrigt fråga hur man skall avgöra om dumping föreligger i t.ex. en öststat. Hur har man då sökt komma till rätta med problemet öppen eller demaskerad dumpingimport? Jo, man har dragit konsekvenserna av fakta och som regel infört kvoter för lågprisimporten i den mån den inte helt har stoppats. Någon annan praktiskt användbar möjlighet är svår att se. Att det förekommer dumpingmetoder torde vara bevisat till fullo. I förra årets decembernummer av tidningen Världsmarknad finns en artikel — jag förutsätter givetvis att den är sann — som klart avslöjar att textilimporten från Sydkorea hade uppenbar dumpingkaraktär. Det framhålles att avslöjandet berodde på en ren tillfällighet; det skedde på grund av dagboksanteckningar av en importör. Herr Persson i Heden har för övrigt tidigare i denna kammare påvisat dessa egendomliga förhållanden. Självfallet bör Sverige tillåta en viss, ökande lågprisimport, men dennas volym måste anpassas till vad som är normalt i den övriga världen. Kravet att låta industrien få konkurrera på lika villkor måste därför vara både normalt och riktigt. Det måste vara en körriktningsvisare både för företag och för de myndigheter som bestämmer handelspolitiken. Jag skall inte nu ägna mig åt att diskutera frågan, huruvida vi måste hjälpa u-länderna genom att ta emot en ohämmad export från dessa länder. Jag är dock angelägen, herr talman, att framhålla som min personliga öÖövertygelse, att vårt land med största sannolikhet inom kort måste öka sin u-landshjälp i en utsträckning som mången i dag icke kan föreställa sig. Vägarna härvidlag är många, och denna ökning av u-hjälpen skall bekostas av hela svenska folket. Någon anledning att genom ohämmad textilimport låta svensk textilindustri bära alltför tunga bördor finns inte. Jag har förut i denna kammare gett uttryck åt denna uppfattning och kan på den punkten helt instämma med herr Hedlund; jag tror att hans yttrande gav ett adekvat uttryck för mittenpartiernas hållning i denna fråga. Herr talman! Att man börjar tänka om även inom löntagarkretsar i fråga om den licensfria importen är tydligt. En ledande fackföreningsman i Borås har i en intervju i Västgöta-Demokraten uttalat: »Jag har alltid varit frihandelsvänlig, men när vi nu ser hur vårt eget folk ställs utan försörjning måste vi inse att det är något fel.» Längre skall jag inte citera; hans ord i fortsättningen var något hårdare. Detta visar vilka bekymmer man har i dessa bygder inte minst när det gäller den äldre arbetskraften. Jag skall gärna ge ett erkännande åt arbetsmarknadsmyndigheternas ansträngningar, men dessa löser inte 50—55 och 60-åringars problem. Många äldre arbetslösa textilarbetare är inte placerade. Vid all omställning får man en restfaktor av äldre, svårplacerad arbetskraft. Det finns all anledning att ta med denna faktor när man diskuterar företagsnedläggelser och industriomställningar. Det måste vara en självklar arbetsregel att så styra strukturomvandlingen i näringslivet, att den äldre, svårplacerade arbetskraften inte friställs i snabbare tempo eller i större omfattning än vad som ur näringspolitisk synpunkt klart kan försvaras. Samma problem möter i fråga om lokaliseringspolitiken. Denna är Öönskvärd och nödvändig, inte minst för en trakt som Sjuhäradsbygden. Men i den praktiska verkligheten kan man inte flytta folk, städer och samhällen hur som helst. Med enbart omflyttning löser man alltså inte problem av detta slag, då nedgången drabbar en speciell industri, lokalt förankrad och dominerande en hel bygd. Regeln måste vara att på alla rimliga och bärande grunder ge industrien möjlighet att fortleva. Strukturförändring på alla områden hör hemma i ett dynamiskt samhälle, men den måste motiveras av odiskutabla fakta. Jag skall sluta mitt anförande med att säga att det nog kan hållas för troligt att avsättningen av u-ländernas textilproduktion inte behövde vara något större problem, om exporten fördelades någorlunda lika på världens industri länder. Vårt lands speciella problem har ju varit och är att andra länder inte följer vårt exempel. Kan handelsministern utöva en ännu kraftigare hälsosam påverkan härvidlag vore det i hög grad tacknämligt. Detta är ingenting nytt — det har sagts gång på gång — men jag ber att få understryka det. Det skulle väl inte behövas så stora insatser från övriga EFTA-länder för att kompensera ett moderat bortfall på den svenska marknaden. Ännu bättre vore givetvis om även övriga industriländer vore på samma linje.

Herr talman! Jag förstår att det kan vara påfrestande både för statsrådet Lange och för kammarens ledamöter i övrigt att handelsdebatten så här i sitt slutskede tycks forma sig till en Södra Älvsborgs eftermiddag, då talare från Södra Älvsborg uppträder i rad. Jag vill inledningsvis — för att inga missförstånd skall uppstå — deklarera att jag är angelägen om att Europamarknaden förverkligas så snart som möjligt. En fri marknad där de olika länderna och deras näringsliv kan få tillfälle att konkurrera på lika villkor är en målsättning som säkerligen de allra flesta kan godkänna. Men fram till den dag då detta mål nåtts — jag tror vägen dit är lång — måste vi lita till andra åtgärder. Vi har sett hur många företag i vårt land nödgats inskränka och mångenstädes också lägga ned sin verksamhet under denna väntetid, vilket medför ökad arbetslöshet i alldeles särskilt hög grad just på textilorterna. Här hjälper inga långtidsplaneringar. Sådana är i och för sig nödvändiga och riktiga, men i en akut situation är det nödvändigt att vidta snabba åtgärder. Finansministern har i årets finansplan sagt en del tänkvärda ord. Han har där bl.a. uttalat att målet för den ekonomiska politiken i Sverige under det gångna året varit att vända den allvarliga utvecklingen av bytesbalansen. Det är utan tvivel något som bör beaktas. Men från att det har sagts och till att det har blivit verklighet är steget långt. Importöverskottet har under vart och ett av de senaste tre åren uppgått till cirka 1!/2 miljard kronor. Man kan sålunda säga att om också viljan och tanken varit god, så har resultatet ändå inte blivit vad man önskat. Man konstaterar också att denna trend fortsätter. Enligt statistiska centralbyråns beräkningar uppgick importen under januari månad i år till 2216 000 kronor mot 2012 000 kronor under december månad 1966 och 1943 000 kronor under januari 1966. Detta visar alltså en utveckling som är rakt motsatt den som finansministern eftersträvat. Även siffrorna för exporten är nedslående. Utrikeshandeln ger ett underskott i handelsbalansen för januari månad 1967 på 419 miljoner kronor mot 343 miljoner kronor för januari 1966. Det är klart att siffrorna för endast en månad under detta år inte är representativa för utvecklingen under resten av året, men de utgör ändå utan tvivel ett observandum, i synnerhet som man vet att denna exportförsämring framför allt berott på importen av textilvaror, och då alldeles speciellt i form av färdiga sådana, vilket också flera talare tidigare har berört. Det är därför textilindustrien fått dessa stora bekymmer, och det är kanske också därför som det nu blivit en Södra Älvsborgs eftermiddag: det är ju i Södra Älvsborg som textilindustrien är den dominerande näringsgrenen. Denna utveckling har såvitt jag förstår en dubbelverkande effekt. Samtidigt som den bidrar till en försämrad handelsbalans skapar den temporär arbetslöshet eller förorsakar att många textilarbetare blir helt friställda. Handelsministern har i sitt interpellationssvar till herr Carlstein alldeles riktigt framhållit, att utvecklingen nu har svängt och att importen minskat med cirka 4 procent. Såvitt jag kan bedöma har dock den förbättring av läget inom textilindustrien som därmed inträffat bara varit skenbar. Den minskade importen har nämligen gällt råvaror. Alltsedan textilindustriens början här i landet har vi haft en import av råvaror. Det är helt naturligt. Men när importen ändras och omfattar färdiga textilvaror, d. v. s. kläder av olika slag såväl inom trikåbranschen sonr inom konfektionen i övrigt, börjar det bli allvarligt. Och det blir desto allvarligare när importen sker i ett läge där våra företag inom textilindustrien inte kan konkurrera, hur högrationaliserade de än är. Det är då det börjar bli verkligt bekymmersamt! Även om man inte kan dra några långsiktiga slutsatser av januarisiffrorna för i år är dock ökningen ett observandum för handelsministern, särskilt som den främst utgöres av färdiga varor. Jag delar handelsministerns glädje över att exporten tenderar att öka, och speciellt glädjande är det ökade samarbetet på handelsområdet inom de nordiska länderna. Men vår export av textilvaror kontra importen av samma varor är ändå sådan, att siffrorna räknat per capita är ganska bekymmersamma.

Jag tar ett enda land som jämförelse, nämligen Västtyskland. Där var motsvarande siffror 20 respektive 18 dollar. Jag är också glad över att handelsministerns som jag tyckte negativa svar på min enkla fråga den 16 februari, ändrade sig över en natt och förbyttes till ett relativt positivt besked. Nu vet jag att handelsministern kommer att säga, att han självfallet inte kan ge besked om vad man kommer att göra i konseljen dagen därpå, men frågesvaret den 16 februari var enligt min mening negativt och jag är glad över den ändring som nu skett. Den temporärt begränsade importen från Korea, om vilken beslut fattades i konselj dagen efter frågesvaret, gjorde att läget blev något bättre, Likaså är jag glad över att regeringen har anslagit 10 miljoner kronor för att skapa arbetstillfällen inom textilindustrien på orter där läget är särskilt prekärt. även om 10 miljoner kronor inte räcker långt. Men det räcker inte med att bara begränsa importen från Sydkorea. Det är väl det land som vi importerar minst ifrån, om vi ser på vår samlade import. Vi importerar för knappast 50 miljoner kronor därifrån, under det att hela vår textilimport uppgår till ett värde av ungefär 1,6 miljard. Det är alldeles självklart att vi skall hjälpa u-länderna — jag är övertygad om att ingen har annan uppfattning. Men jag är inte säker på att vi med importen från Korea under rådande förhållanden hjälper den stora massan av Sydkoreas folk särskilt mycket. Vi vet att Korea är ett låglöneland i allra högsta grad med löner på 19—20 öre per timme. Följaktligen får människorna i Sydkorea arbeta en hel dag för en summa som svenska textilarbetare får på 15—20 minuter. Inom parentes vill jag gärna understryka, att våra textilarbetare ändock alldeles speciellt hör till låglönegrupperna. Sydkorea producerar självt endast cirka 6 000 ton egen råvara till sin textilindustri och importerar över 60 000 ton.

Vi ger samtidigt inte dessa sydkoreaner någon nämnvärd hjälp.

Här har nämnts bl.a. Hongkong, och jag hoppas att jag får ta talmannens tålamod i anspråk och bara nämna ett exempel på importen därifrån. Vi importerar bl.a. färdiga arbetsskjortor till ett pris av 5:50. Bara garnet till dessa skjortor kostar 1:74 obehandlat. Garnet skall sedan behandlas och gå igenom många Pprocedurer, tyget skall vävas, skjortorna skall sys och distribueras till handlarna. Vi köper dem sedan för 5:50. Var och en begriper att det måste vara något av en dumpingimport som åstadkommer det läge som råder i dag. Det är inte minst de mindre företagarna i vårt land och deras anställda som kommer i svårigheter.

Herr talman! Jag är väl medveten om att handelsministern den torsdag, då han besvarade min fråga, var på det klara med vad som skulle hända på fredagen. Jag sade också i mitt anförande nyss, att handelsministern givetvis inte kunde blotta vad som skulle beslutas i konselj. Vidare har jag framhållit att jag är glad över att det inte var handelsministerns verkliga uppfattning som kom till uttryck vid besvarandet av min fråga den 16 februari utan att han trots uttryckssättet kom till en mera realistisk bedömning av problemställningen. Handelsministern säger att jag tillmäter den aktuella åtgärden alldeles för stor betydelse. Men det gör jag verkligen inte. Jag har sagt i mitt inlägg, att de temporära åtgärder som vidtagits beträffande Sydkorea är av liten betydelse om man ser till vårt lands samlade import — värdet av denna import från Sydkorea är 40 å 50 miljoner kronor under det att den samlade importen uppgår till 1,6 miljard kronor. Åtgärderna i fallet Sydkorea har alltså inte någon stor betydelse, men det är ett led i rätt riktning. Jag har också framhållit att de inte är tillräckliga utan att åtgärder måste vidtagas som sträcker sig över ett betydligt vidare fält än Sydkorea.
Herr talman! Jag skall inte syssla med textilindustrien — helt naturligt, eftersom jag inte begriper mig på den. I stället skall jag säga några ord om en annan näring, som mig veterligt inte varit omnämnd här i dag, nämligen fiskerinäringen. Handelsministern framhöll i sitt inledningsanförande att cirka 30 procent av vår export går till EEC. För fisket är emellertid siffran betydligt högre. Den direkta exporten står väl på ungefär samma nivå, men den indirekta exporten till EEC-länderna blir betydligt större; jag vågar uppskatta den till över 50 procent, om jag räknar med de direktlandningar som går via Danmark. Det är med tanke på denna fiskets betydelse inom vår handelspolitik som jag har begärt ordet i dag. Jag vill peka på hur man inom FAO gång efter annan har framhållit den ökade betydelse som fisk och andra havens produkter har och kommer att få då det gäller att hindra världssvälten. Vi vet att dessa födoämnen kan hjälpa till att förse de undernärda människorna i u-länderna med det protein, som det råder sådan brist på. Vi har också många gånger sagt oss att det är på sin plats att de rikare länderna även på fiskerinäringens område slussar över av sitt överflöd till de behövande länderna. Det ligger kanske nära till hands för oss svenskar att i sådana sammanhang snegla på de stora fiskerinationerna och anse oss själva stå utanför. Vi bör dock vara på det klara med att Sverige har ett ansvar också härvidlag. Vi har även i viss utsträckning varit med på ett litet hörn; jag vill nämna att för ett par år sedan ganska betydande kvantiteter konserver sändes i väg till ett u-land i Afrika. De kom fram i mycket fint skick, och Sverige fick stort beröm för dem. Jag vill framhålla att den svenska fiskkonservindustrien erkänt står mycket högt, och det är bara att hoppas att den skall kunna utveckla sin export ännu mer framöver. Jag är klar över att vi kanske har många svårigheter att övervinna för att vi skall kunna bli mer betydande på detta område. Det ligger nära till hands att anse Sverige som en liten fiskenation, och det är vi också om man bara ser till antalet yrkesfiskare som ju i vårt land stannar vid något sådant som 8 .000—9 000 man. Men om man ser på den ekonomiska betydelse som den svenska fiskerinäringen har, kommer man till siffror som står sig ganska gott i jämförelse med andra näringar. Denna kår är inom parentes sagt unik i Europa så till vida att det rör sig om självägande fiskare — småföretagare om man så vill. Det är inte tal om rederier såsom i England, Tyskland och andra länder, och inte heller är det fråga om statsägda fartyg som i vissa andra länder, utan här är det som sagt egna företagare. Trots detta har enligt statistiska centralbyrån över en halv miljard kronor investerats direkt i fisket. Man räknar med cirka 400 miljoner i båtar och omkring 100 miljoner i redskap. Till detta kommer givetvis en hel del andra investeringar, t.ex. i konservfabriker, fiskhandelsfirmor, varv, verkstäder, nätbinderier m.m. Under de senare åren har en ganska påtaglig rationalisering ägt rum inom fisket. Mest märkbart har väl detta varit inom nordsjöfisket, där båtarnas tonnage har ökat med stormsteg. Hästkraftantalet, som tidigare var 400—500 på de största båtarna, är nu på många båtar långt över tusen, ja, ibland ända upp till 1 200 å 1400. Båtarna har också försetts med alla tekniska hjälpmedel, vilket givetvis gör att anskaffningskostnaderna blir ganska stora. En modern västkusttrålare kostar i dag mellan en och en och en halv miljon kronor. De statliga fiskerilån, som fiskarna har möjlighet att få, har genom beslut här i riksdagen maximerats till 200 000 kronor. Det är helt naturligt att dessa lån är mycket värdefulla, och jag vill understryka att de är begärliga. Fiskarna sätter stort värde på dem, men det säger sig självt att en så pass liten del av anskaffningssumman som det här blir fråga om medför att det blir svårigheter att skaffa det behövliga kapitalet i övrigt. Ser man ett enda ögonblick på förhållandena i de andra EFTA-länderna när det gäller att skaffa kapital till fiskebåtar så visar det sig att det är rätt stor skillnad. I Norge exempelvis är det ganska vanligt med fiskerilån på 50 procent av anskaffningskostnaden; 60, 70 och 80 procent är heller inte ovanligt. Fisket i Norge har dessutom ett helt annat stöd i form av direkta subventioner, något som inte har varit aktuellt i vårt land. Förra året beviljades i Norge, om jag inte minns alldeles fel, 164 miljoner i dylika direkta subventioner till fisket. Jag kan också nämna att fiskarna i Storbritannien för anskaffning av båtar får i statsbidrag när det gäller vad de kallar »near and middlewater»-flottan, alltså vad som svarar mot storleken på våra båtar, 30 procent utan återbetalningsskyldighet. De får låna 55 procent och behöver alltså själva bara skaffa 15 procent, medan vi här, som sagt, får skaffa 80—385 procent via banker och till gällande bankränta. En annan sak som i våra grannländer också underlättar för fiskarna betydligt är att det i Danmark och Norge finns s.k. sjömansskatt. De som ligger ute på fiske i likhet med våra nordsjöfiskare får göra ganska kraftiga avdrag i sin inkomsttaxering för att deras villkor skall bli drägligare. Jag har nämnt dessa olika förhållanden för att påpeka att skillnaderna i utgångsläget är stora mellan våra fiskare och deras kamrater i övriga EFTA länder. Vi måste tyvärr konstatera att det uttryck som har använts här flera gånger i dag, »konkurrens på lika villkor», är något som man inte anser sig ha inom den svenska fiskerinäringen. Detta framhålles också av fiskarna. Jag anser att detta är en så allvarlig sak. att riksdag och regering bör ha sina blickar riktade på den, så att inte de svenska fiskarna en vacker dag dignar under bördan. Att de svenska fiskarna trots allt har hävdat sig relativt skapligt beror på deras nästan övermänskliga arbetspres tationer. Stormar och oväder, som i många fall stoppat andra länders fiskare, har de slagit sig igenom och fortsatt att fiska medan många andra har legat stilla. Jag talade för en tid sedan med en fiskare i Göteborgs fiskhamn. Han fällde ett yttrande som jag tycker är betecknande för deras situation. Han tittade på sin stora, nyanskaffade båt och sade — jag säger det på ren bohuslänska med risk att ingen förstår det: »Förr var de jä som bestämde när båden skulle ud, nu e de båden som bestämmer att jä ska ud.» Jag hoppas ni förstår det. Så är det faktiskt. De stora skulderna man iklätt sig, de åtaganden fiskarna har gjort, gör att de anser att de måste ut till varje pris. De måste göra rätt för sig. Den rationalisering som jag tidigare nämnde har också fört med sig att fångstsiffrorna under en tioårsperiod ökat ganska kraftigt. År 1956 var totalfångsten för det svenska fisket 197 000 ton. Tio år senare, alltså 1966 hade kvantiteten stigit till 319 000 ton, och värdemässigt gick under samma tid siffrorna upp från 133 miljoner kronor till cirka 250 miljoner. Då var ändå inte 1966 det bästa året, utan 1965 var värdesiffrorna ett tjugotal miljoner högre. År 1966 började nämligen en hel del motgångar för det svenska fisket, och tyvärr tycks det vara en bestående trend. Sillfiskarna på Nordsjön, som svarar för de största kvantiteterna, klagar jämt och ständigt över mycket försämrade fångster, vilket gör att fångstresorna måste utsträckas betydligt både i distans och i tid. I sin tur gör detta givetvis att utgifterna för fiskets bedrivande blir större. Jag vill i detta sammanhang också erinra om det stödfartyg för det svenska sillfisket på Nordsjön, som genom tillmötesgående av riksdag och regering har stått till fiskarnas förfogande. Det har omfattats med mycket stort intresse, och vi hoppas innerligt att det framöver skall kunna stå till fiskarnas tjänst längre tid än sex veckor, vilket varit fallet under de senaste åren. Den motion som vi från bohusbänken inlämnat om en utökning av tiden till det dubbla är därför motiverad av de verkligt stora behov som här föreligger. Jag vill också säga ett par ord när det gäller anslagen till den vetenskap som direkt eller indirekt tjänar fisket. Jag har under en del år haft förtroendet att i vissa internationella sammanhang få deltaga som representant för den svenska fiskerinäringen. Vid inte så få tillfällen har jag tyvärr måst konstatera, att Sverige jämfört med andra länder är i ett totalt underläge när det gäller att hävda sig i fråga om rön och erfarenheter av vetenskaplig natur, som kan bli till gagn i det internationella samarbetet men även för våra egna fiskare. Med andra ord: den svenska fiskeriforskningen har enligt mitt förmenande varit och är alltför svältfödd och otillräcklig. Behovet av vetenskapliga undersökningar har ju också ytterligare accentuerats genom det mycket prekära läge som det mera kustnära fisket — särskilt då räkfisket i Bohuslän — har kommit i, Alla vet ju att räkfångsterna har minskat oroväckande, men ännu har ingen kunnat ge ett klart besked om varför det har blivit så. Relativt nyligen har pengar anslagits till vetenskapliga forskningar i denna sak, vilket man naturligtvis är tacksam för. Man får nog vara beredd på att sådana undersökningar kommer att kräva en del pengar framöver och att undersökningarna bör fortsättas. En annan sak, som har tillkommit på senare tid och som har vållat en mängd bekymmer, är de oerhörda kvantiteter av blåmaneter som i många fall fyller näten och gör allt fiske omöjligt. Även här står vetenskapen totalt frågande. På ett enda år rör det sig om sådana enorma mängder som motsvarar den normala förekomsten under sammanlagt 25—30 år enligt en del fiskare. Det är alltså ett egendomligt fenomen, och här bör vetenskapen ha möjlighet att göra en insats. Om jag får återvända till fiskerinäringens ekonomiska resultat, måste jag tyvärr konstatera, att alltför stora grupper av yrkesfiskare inte har kunnat tillgodogöra sig den standardförbättring som de senaste årens lönejusteringar har inneburit för andra grupper i samhället. Orsakerna härtill är ju flera. Jag har förut nämnt vissa motgångar inom själva yrket, men dessutom har ju de svenska fiskarna att möta en många gånger besvärande konkurrens på den svenska marknaden från importerade fiskprodukter. Av de fångstkvantiteter som jag nämnde tidigare exporterades från vårt land förra året 188 000 ton till ett värde av 142 miljoner kronor. En stor del härav gick, som jag sade inledningsvis, just till EEC-länderna, och vi hoppas verkligen på anslutning till EEC, så att vi inte i alltför hög grad skall besväras av de tullmurar som håller på att byggas upp. Eftersom vi nu försäljer fångsterna i Danmark, skulle det ju för oss i Sverige vara ett dråpslag, om Danmark komme med i EEC och vårt land stode utanför. Då skulle den svenska fiskerinäringen komma i ett mycket besvärligt läge. Som jag sade, exporterade vi förra året fiskprodukter för 142 miljoner kronor. Samma år importerade vi för 264 miljoner kronor. Importöverskottet uppgår alltså till 122 miljoner. Visserligen är det kanske i vissa fall olika slags fisk, men det är i alla fall en rätt betydande import som de svenska fiskarna har att konkurrera med. Det har talats en hel del om det nordiska samarbetet, och det är ju värdefullt att det finns ett sådant, men nog förefaller det många gånger fiskarkåren som om det nordiska samarbetet inte riktigt hade nått sjön, utan att det fungerar bara på land och inte har nått ned till stranden. Gång efter annan ställer vi oss frågan hur det är ställt med det nordiska samarbetet, inte minst i vårt förhållande till Norge. Vi har ju så gott som helt fri import från Norge, medan däremot våra fiskare som kommer in till Norge möter besvärligheter gång efter annan när de skall sälja fångsten. Så sent som för ett par veckor sedan ringde en fiskare till mig och berättade att han hade gått in i en norsk hamn och tagit kontakt med två silloljefabriker som båda ville köpa hans fångst på ca 250 hektoliter fin sill. Trots att fabrikerna ville köpa varan kom det ett besked efter samtal med Oslo, att de inte fick eller inte kunde göra det. Det är anmärkningsvärt att det skall vara på det sättet, och vi har svårt att förstå hur detta rimmar med talet om nordiskt samarbete. Jag kan försäkra att det inte är lätt att tala med dessa fiskare om nämnda samarbete — jag har försökt, men det går bara inte. Även på vissa andra områden har den svenska fiskerinäringen svårigheter med exporten. Jag kan som exempel nämna att järnvägsfrakterna för den kommersiella exporten på relativt kort tid har höjts med cirka 30 procent. Före den 1 september förra året var priset för transport per 100 kilo från Göteborg till en tysk östersjöhamn 4 kronor 81 öre, men i dag är det för samma kvantitet 6 kronor 25 öre. Motsvarande transport från Danmark är cirka 25 procent billigare. Herr talman! Det är inte min mening att här räkna upp alla svårigheter som fiskerinäringen har att kämpa med. Jag har med detta anförande, såsom jag inledningsvis sade, velat peka på att också den svenska fiskerinäringen är en faktor att räkna med i vår handelspolitik. Samtidigt har jag velat framhålla att vi måste söka motverka de negativa faktorer som på olika sätt gör sig gällande på detta område. Jag har nämnt några av dem. Tyvärr finns det flera, men jag skall inte ta upp tiden med att gå in på dem nu.

Herr talman! Första punkten på dagordningen gäller frågan om fri rättegång. Utlänningarnas möjlighet att erhålla fri rättegång i Sverige är begränsad. Enligt gällande lagstiftning krävs så kallad ömsesidighet, d.v.s. förutsättningen för att en utlänning skall erhålla fri rättegång är att svenska medborgare har samma möjlighet i det land från vilket utlänningen kommer. Med många länder har Sverige träffat dylika överenskommelser. På grund av kravet på ömsesidighet är emellertid många utlänningar i dag utestängda från möjligheten till fri rättegång i civilrättsliga frågor. Detta gäller t.ex. medborgare från Bulgarien, Grekland och Turkiet, för att ta några exempel på länder med vilka avtal i dessa frågor icke träffats. Med tanke på att många utlänningar från dessa länder kom hit under en period då arbetskraftsbristen var synnerligen markerad, tycker jag det är beklagligt att dessa medborgare skall sakna rätt till fri rättegång. Som ledamot i styrelsen för Göteborgs stads rättshjälpsanstalt har jag åtskilliga gånger tvingats konstatera att utlänningar i små ekonomiska omständigheter måste avstå från att göra sin rätt gällande enär de inte varit berättigade till fri rättegång. Detta är i högsta grad beklagligt. Denna fråga har vid flera tillfällen varit föremål för utredningar, och så sent som år 1965 presenterades ett förslag till lag om rättegångshjälp m.m. Icke heller i detta förslag beaktades frågan om fri rättegång för utlänningar. Flera remissinstanser, bl.a. LO, Sveriges advokatsamfund och Skånes handelskammare, framhöll den enligt min mening självklara rätten till fri rättegång för utlänning .som viss tid vistats i vårt land. Herr talman! Den motion jag väckt tillsammans med herr Svensson i Kungälv och fru Sjövall har fått en olycklig kläm. Vi skulle givetvis ha krävt fri rättegång för utlänning och icke begärt ytterligare utredning. Frågan vilar emellertid som utskottet påpekat sedan två år tillbaka hos Kungl. Maj:t. Det må vara mig tillåtet att uttrycka förhoppningen att vi snarast skall få en proposition oss förelagd där frågan om fri rättegång för alla utlänningar erhåller en positiv lösning.

Herr talman! Första lagutskottet har visserligen inte funnit skäl tillstyrka motionerna I: 613 och II: 781, men delar motionärernas mening att åtgärder på rättskipningens område mot förekomsten av skjutvapen i samband med brott fått ökad aktualitet. Jag noterar med tillfredsställelse att det inom justitiedepartementet redan pågår en översyn av vapenförordningen, varvid även straffbestämmelserna kommer att behandlas. Onekligen finns det inom den nuvarande lagstiftningens ram utrymme för en betydande skärpning av straffen för stöld av vapen, och jag hoppas att man vid den åberopade översynen skall uppmöärksamma behovet av en kraftfullare reaktion mot :vapenstölder och att instruktioner i den riktningen så snart som möjligt utfärdas av riksåklagaren. Beträffande olaga innehav och överlåtelse av vapen har utskottet hänvisat till att riksåklagaren och rikspolisstyrelsen ämnar göra en gemensam framställning till Kungl. Maj:t med hemställan om skärpning av straffet för sådant innehav och för överlåtelse av vapen: Något initiativ från riksdagens sida skulle därför inte vara erforderligt. För egen del har jag den meningen att det skulle ha varit av värde om utskottet velat tillstyrka motionerna på denna punkt för att därigenom ge uttryck för det allvar med vilken riksdagen ser på de brott det här är fråga om. Jag förutsätter dock' att utskottets skrivning ges en sådan tolkning, att riksdagen sanktionerat den framställning som riksåklagaren och rikspolisstyrelsen inom kort kommer att göra. Jag har inget särskilt yrkande.

Herr talman! I förevarande motion, nr II: 36, har herr Sjöholm begärt 'en utredning i syfte att knyta äktenskapets rättsverkningar till lysningsförfarandet. Detta ärende är ju en gammal bekant för kammaren. Senast i fjol avslog kammaren en liknande motion :i vilken begärdes en något vidare utredning; som gällde införandet av hågon form 'av obligatoriskt civiläktenskap. Jag reser verade mig då mot första lagutskottets avslagsyrkande. Att jag inte har gjort det denna gång beror på att herr Sjöholm en aning snävt begränsat sitt utredningsyrkande men också på att det skäl för avslagsyrkandet, som anfördes förra året, nu fått mera tyngd. Utskottet hänvisade förra. året till att det inom kort kunde; väntas en proposition med förslag i anledning av familjerättskommitténs betänkande angående ändring av, giftermålsbalken samt att utredningen kyrka—stat också snart skulle komma att lägga fram sitt slutbetänkande. Jag menar, att eftersom vi nu ryckt ett helt år närmare den dag, då dessa förslag kan väntas föreligga för riksdagens bedömning, finns det inte anledning att yrka bifall till förslaget om ytterligare en. utredning, utan vi bör avvakta vad som kan komma att föreslås i denna proposition, och i slutbetänkandet från utredningen kyrka—stat. Däremot har jag inte kunnat ansluta mig till den. motivering som utskottet anfört för sitt avslagsyrkande i den del där det heter att i och med att vi har en valfrihet — en möjlighet att välja Borgerlig vigsel eller kyrklig vigsel — skulle kraven härvidlag ha tillgodosetts, så att frågan om ett obligatoriskt civiläktenskap inte: vore något problem som behövde. lösas inom en snar framtid. Jag delar inte denna åsikt. Jag hyser fortfarande den uppfattning som jag förra året uttryckte i reservationen; jag menar att det viktiga inte är denna valfrihet som nu finns, utan att vi får en lagstiftning som motsvarar de rättsverkningar som knyts till äktenskapet inom den borgerliga förvaltningen. Äktenskapet är där ett juridiskt-ekonomiskt avtal med bindande rättsverkningar för kontrahenterna. Skall äktenskapet upplösas är det enbart en civil domstol som avgör den saken. : . Det förefaller. alltså logiskt riktigt att ha. det borgerliga civiläktenskapet som grund. och att sedan den som så önskar kan bygga på med:en religiös ceremoni — något som de flesta även i fortsättningen torde önska. Därmed skulle man också förverkliga valfriheten inte bara för de människor som ingår äktenskap utan också för de präster som har skyldighet att viga, när kontrahenterna tillhör den svenska statskyrkan. Och det är väl en icke oväsentlig synpunkt då det gäller valfriheten. Jag har emellertid, som sagt, inte ansett mig böra avvika från utskottets avslagsyrkande denna gång och har således inget särskilt yrkande, herr talman.

Herr talman! Motionen om anknytande av äktenskapets rättsverkningar till lysningen i stället för till vigseln är väl närmast att betrakta som en uppföljning av fjolårets motion angående obligatoriskt civiläktenskap. Herr Sjöholm, som är ensam motionär, har i praktiskt taget hela motionen attackerat den kyrkliga vigselformen. På var och varannan rad finner man ord som »religiös», »troende», »heligt». Naturligtvis har motionären rätt att — som han gör — hävda att den kyrkliga vigseln skänker åt en del agerande ett drag av hyckleri. Men varför vill han förmena majoriteten av dem som gifter sig i detta land kyrklig vigsel? Det är ett bevisat faktum att det finns en stor övervikt för de kyrkliga vigslarna; mellan 90 och 935 procent av alla äktenskap ingås i kyrklig eller frikyrklig regi. Nu vill herr Sjöholm frånta den kyrkliga vigseln dess rättsverkningar. Visserligen är han generös nog att framhålla att det är självklart att kontrahenterna sedermera skall »efter fritt skön äga besegla sitt förbund med kyrkans välsignelse». Jag är dock säker på att. det för de allra flesta skulle bli extra besvär med dubbla ceremonier. Först skall kontrahenterna skaffa ett äktenskapsbevis genom en lysningssedel. Jag vet inte hur motionären tänkt sig att detta skulle ske. Måhända skulle lysnpingsbeviset sändas per post med mottagningsbevis till de giftaslystna. Därpå skulle eventuellt följa en kyrklig ceremoni. Jag kan förstå om personer, som har den ideologiska uppfattningen att kyrkans kontaktyta gentemot människor skall minskas, yrkar på obligatoriskt civiläktenskap, men att tillgripa ett sådant halmstrå som det aktuella förslaget om något slags lysningsvigsel i stället för kyrklig eller frikyrklig vigsel är ändå att gå för långt. Det nu rådande förhållandet med kyrklig och borgerlig vigsel ger önskad valfrihet. En dirigering av människor mot deras vilja anser jag vara förkastlig. Jag yrkar därför, herr talman, bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är givetvis herr Fridolfssons i Stockholm anförande som bar uppkallat mig i talarstolen, eftersom han har missuppfattat frågan ganska mycket. Dubbla ceremonier talar herr Fridolfsson om. Det är alldeles felaktigt. Här skulle inte behöva bli någon ceremoni alls för dem som inte vill ha någon, men — och det är viktigt, herr Fridolfsson — de som önskar en ceremoni skall kunna få den. Motionen innebär inte att man skulle ta från människor någonting som de önskar ha. De får full frihet att göra precis som de vill på detta område. Man undviker just att dirigera människorna, som herr Fridolfsson uttrycker sig. Varje gång vi diskuterar sådana saker som denna träder herr Fridolfsson upp i talarstolen och påstår att man attackerar kyrkan och religiösa värden. Det gör han i dag också och framhåller att det på var och varannan rad i motionen står »troende», »religiös» O0. sS. V. Betyder ordvalet att man attackerar dessa värden? I så fall gjorde herr Fri dolfsson det också, ty han uttalade samma ord från talarstolen. Man kan ju inte tala om dessa ting utan att nämna dessa ord, men det betyder givetvis inte att man angriper kyrkliga och religiösa värden. Motionsförslaget skulle — så som fröken Bergegren nämnde — lösa frågan om den samvetsnöd som en del präster känner när de nu tvingas viga frånskilda. Såvitt jag har läst vigselformuläret rätt skall inte en präst gärna göra det. Eftersom man nu kopplar samman de rättsliga och de religiösa verkningarna av ett äktenskap kan han emellertid inte vägra vigsel. Varför är det felaktigt att sära de juridiska och de religiösa rättsverkningarna av ett äktenskap? Jag skulle gärna vilja ha en motivering för det. Man tar ju inte bort någonting. Den som vill ha en religiös ceremoni med den innebörd som anses ligga däri kan ju få den, och den blir också renodlad och inte hopkopplad med profana juridiska paragrafer. Det är underligt att präster skall vara så måna om denna hopkoppling, men det beror väl i någon mån på att de vill kunna åberopa dessa höga procentsatser för kyrkvigsel som de alltid drar fram. För att få ett giltigt, juridiskt bindande äktenskap måste ju många människor låta viga sig i kyrka, och dem skyndar sig herr Fridolfsson och andra att räkna in såsom troende, vilka valt denna vigselform av religiös övertygelse. Ofta stämmer detta inte. Prästerskapet medverkar i en ceremoni som enligt deras egen bedömning borde ha en mycket djup innebörd, fastän de är medvetna om att den i många fall inte har det. Vi kan väl ändå vara ense om att kyrkvigseln för många människor bara är det sätt man blir gift på; för att få till stånd de rättsliga verkningarna måste man göra så. Dessa siffror duger alltså inte som statistik och som underlag för vad man pläderar för. Herr Fridolfsson vet också mycket väl att det har gjorts sociolo giska undersökningar, som har påvisat ett starkt inslag av vad som kallas förrättningskristendom, d. v. s. att många människor ser vigselakten som en ren förrättning. Dessutom handlar de ofta av ren slentrian — det är ju så folk vanligen beter sig, när man gifter sig. Om de rättsliga verkningarna bleve klara på samma gång som lysningen, kunde var och en göra efter behag och friheten skulle därför ökas. Jag vill givetvis inte förta någon människa rätten att använda en religiös ceremoni. Det var en av anledningarna till att jag häromdagen röstade för att inte kyrkobyggen och religiösa byggen över huvud taget skulle beläggas med den 25-procentiga investeringsavgiften. Jag vill inte hindra utan önskar tvärtom främja religiös utövning, men jag vill att denna skall grundas på den enskilda människans egen övertygelse och inte på lagar och förordningar som gör att man kan få med en mängd människor, vilka inte på grund av egen verklig övertygelse haft för avsikt att delta i ett religlöst ceremoniel. Om det utlåtande vid nu behandlar råder i utskottet enighet; det föreligger bara en blank reservation från två ledamöters sida. Det sägs i utlåtandet att man skall vänta tills utredningen kyrka —Sstat föreligger. Detta skäl kunde lika väl anföras i nästa ärende på föredragningslistan, men där finns det ett antal reservanter som anser att vi inte skall invänta utredningen kyrka—stat. Detta är enligt min mening något inkonsekvent och ihåligt. Jag har, herr talman, inget yrkande.
Herr talman! Herr Sjöholm säger att ett av motionens huvudsyften är att det inte skall behövas någon ceremoni vid vigseln. Men praktiskt taget alla människor anser att äktenskapets ingående är en av livets höjdpunkter, och man vill då ha det ordnat på ett annat sätt än att bara sitta och vänta på ett vigselbevis som ramlar ned i brevlådan. Ingen tvingas heller till kyrklig vigsel, utan den som endast vill få ett juridiskt bindande äktenskap kan gå till borgmästaren.

Herr talman! Först vill jag säga att jag inte i likhet med herr Fridolfsson i Stockholm har uppfattat herr Sjöholms motion som en attack mot religiösa värden. Men jag delar ändå inte herr Sjöholms uppfattning i själva huvudfrågan. Herr Sjöholm vill ändra bestämmelserna så, att äktenskapets rättsverkningar anknyts till själva lysningsförfarandet. Det kanske beror på att i de remissvar som kommit beträffande familjerättskommitténs betänkande har framställts två olika alternativ. Det ena är att vigselns rättsverkningar skall knytas till lysningsförfarandet och det andra att borgerlig vigsel skall bli obligatorisk. Utskottet har uppfattat saken så att om man genomför herr Sjöholms förslag, skulle detta närmast vara att jämställa med införandet av obligatoriskt civiläktenskap. Jag skulle vilja erinra om vad familjerättskommittén i sitt betänkande Äktenskapsrätt, som avlämnades år 1964, i mycket klara ord har sagt, nämligen att en ordning med obligatoriskt civiläktenskap utan tvivel skulle innebära ökad omgång och besvär för det stora flertalet. Att införa obligatoriskt civiläktenskap bara för att nå en lösning av problemet om prästs vigselskyldighet kan enligt familjerättskommittén inte komma i fråga. Inte heller i övrigt föreligger enligt familjerättskommitténs mening tillräckliga skäl för reformen. Kommittén framhåller också att intet av de övriga nordiska förslagen i ämnet upptar obligatoriskt civiläktenskap. Detta är en fråga som mycket nära berör nästa punkt på vår föredragningslista. Jag skulle emellertid redan nu vilja framhålla att nuvarande ordning med möjlighet att välja både borgerlig och kyrklig vigsel måste betecknas som riktig och lämplig. Tydligen har även familjerättskommittén den uppfattningen. Något som heter frikyrklig vigsel existerar inte i lagens mening. Kyrklig vigsel inkluderar vigsel som utföres av pastor från frikyrkligt samfund vilken har vigselbehörighet. Denna valfrihetssituation anser jag gynnsam och riktig.

Herr talman! Herr Sjöholm vet förmodligen själv vilka motiv han har för sin motion, men jag betvivlar att han har väckt den emedan han ömmar för prästernas samvetsnöd i vigselsammanhang. Man får snarare det intrycket att det är en motion för motionerandets egen skull — eller måhända för motionärens skull. Vi som sysslar med dessa frågor dagligdags vet att systemet fungerar väl. Vi har samtal med lysningsparen, och de är till freds med den nuvarande ordningen. Jag vill endast anföra ett par synpunkter. Även bortsett från vigselns religiösa värde har den ett stort psykologiskt värde för många människor, och det värdet tycker jag inte att vi skall ta från dem. Att man får avge ett löfte, att en högtidlig ceremoni kringgärdar detta viktiga steg i livet, verkar förpliktande för framtiden och är av stort psykologiskt värde. Jag tror inte att vi har anledning att beröva äktenskapet något av det som kan befästa det och 3e det större auktoritet och allvar. Skulle nu i enlighet med motionärens förslag lysningen få vigselkaraktär bleve den, som tidigare nämnts, en akt i en pappersexercis. Vi skulle därmed fortsätta på den väg söm tyvärr redan beträtts av åtskilliga vilka menar att äktenskapet är ett kontrakt på kortare eller längre tid som lätt nog kan upplösas. Man är »timechartrad» för viss tid, och går det inte får det vara. Motionären är inne på den linjen. Jag vet att herr Sjöholm inte vill gå till storms mot vigselceremonien — han säger att den kan komma i efterhand. Herr Sjöholm inser emellertid säkert att den mänskliga trögheten spelar in här som annars och att man på det sättet skulle beröva många den styrka som vigseln ger.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
Herr talman! Herrarna tycks fortfarande inte ha fattat vad motionen rör sig om. Här säger både herr Fridolfsson i Stockholm och herr Werner, att vigselceremonien är så värdefull. Men jag vill inte beröva någon människa denna ceremoni. Är det svårt att fatta vad jag menar, skall jag upprepa, att jag anser att varje människa bör få välja just den ceremoni som hon vill ha. Herr Werner säger att han nog vet varför jag motionerar. Ja det gör jag, och det vore därför följdriktigare om herr Werner inte hemföll åt spekulerande över detta. Det är anmärkningsvärt att herr Werner slår bort argumentet om prästernas samvetsnöd så lätt och säger att det inte betyder någonting. Jag trodde faktiskt att det betydde mer, men jag har kanske missuppfattat den saken. Varifrån får herr Werner uppfattningen att det skulle bli pappersexercis? Förfarandet skulle ju vara så en kelt som man kan tänka sig: i och med att lysningen är klar så har äktenskapet juridisk rättsverkan. Något enklare kan man inte gärna tänka sig. Också jag tycker att ett obligatoriskt civiläktenskap skulle innebära onödig byråkrati, som herr Källstad var inne på. Det vore byråkrati om man först skulle vigas borgerligt och sedan behövde vigas ytterligare en gång. Enligt motionen skulle det inte behövas någon vigsel alls, men man skulle få undergå vigsel om man ville det. Herr Werner säger att vigseln har stor psykologisk betydelse och att äktenskapen skulle upplösas ännu mer om inte vigseln vore obligatorisk. Men äktenskap upplöses ju redan i beklämmande stor utsträckning, kanske t.o.m. i sådana fall där herr Werner har officierat vid vigseln. På den punkten skulle det alltså inte bli någon försämring, utan tvärtom skulle de äktenskap kanske hålla bättre där herr Werner i fortsättningen fick förrätta vigsel. Vore inte det en tillfredsställelse för herr Werner? Jag tycker, som jag säger i min motion, att det är något av hyckleri att det nu vid en kyrklig vigsel står tre personer som inte samtliga bejakar innebörden av den ceremoni de deltager i. Vad kontrahenterna vill ha är ett juridiskt bindande äktenskap, och allt annat är för dem utanverk. Vore det inte bättre att skala bort allt detta utanverk, så att man visste att alla dessa tre personer verkligen trodde på vad de talar om? Jag tycker att herr Werner borde kunna instämma i det.

Herr talman! Det må jag väl veta, att det är fråga om pappersexercis! Om man inte ändrade på lysningsförfarandet men bifölle motionen skulle en person kunna vigas genom fullmakt, eftersom en av parterna mycket väl kan vara frånvarande vid lysningen. Jag me nar att den milstolpe som vigseln utgör i människans liv då skulle bli väl blygsam. Herr Sjöholm säger att äktenskapen redan nu upplöses i förfärande stor utsträckning, och det är sant. Men skall vi då inte försöka förekomma detta? Skall vi bara låta det fortsätta att rasa utför? Statistisk årsbok anger att över 10 000 äktenskap blev föremål för hemskillnad år 1965. Det är verkligen allvarliga siffror. Vi har all anledning att slå vakt om äktenskapet på alla sätt och därvid också uppmärksamma vigseln. Vi bör inte godta den mänskliga trögheten därvidlag, utan ge unga människor möjlighet att uppleva detta viktiga steg som någonting väsentligt i livet.
Herr talman! Det är sista gången jag återkommer i detta ärende. Nu har herr Werner anfört dels en statistik över hur många som årligen gifter sig i kyrkan — det var många — och dels över hur många som skiljer sig, nämligen omkring 10 000. Därmed har herr Werner slagit unrdan det argument som han själv stödde sig på tidigare. Den kyrkliga vigseln hjälper alltså inte i det avseende som herr Werner menar.
Med herr Sjöholms system, herr talman, skulle det förmodligen bli ännu sämre. Jag får be att herr Sjöholm när han motionerar nästa år — jag är säker på att han kommer att göra det — inte bara föreslår lysningen som vigselgräns, utan också föreslår att lysningstiden skall vara en upplysningstid, då unga människor får lära sig litet om de viktiga ting som äktenskapet berör.

Herr talman! Herr Werner sade i sitt första anförande att den nuvarande ordningen fungerar tillfredsställande. Jag kan inte dela den uppfattningen. Jag tycker att samhället på ett ganska dåligt sätt har sörjt för dem som föredrar en borgerlig vigsel framför en kyrklig. Många gånger hänvisas vederbörande till trista expeditionslokaler, till tråkiga domslokaler och till kontorsrum som inte är särskilt attraktiva. Det är också svårt att få en borgerlig vigsel förlagd till en lördag, beroende på att de befattningshavare som förrättar sådan vigsel högst ogärna vill stå till förfogande då. Jag tror att samhället skulle behöva göra en hel del förändringar på detta område för att skapa lika goda möjligheter till kyrklig vigsel och borgerlig vigsel. Men det är inte dessa saker som utskottet har åberopat. Utskottet har hänvisat till två utredningar, dels familjerättskommittén, vars betänkande är föremål för behandling i justitiedepartementet, och dels utredningen kyrka— stat, vars betänkande väntas under året. Att herr Sjöholm i dag inte har yrkat bifall till motionen fattar jag så, att han själv tycker att man bör avvakta vad som blir följden av familjerättskommitténs betänkande, sedan remissyttrandena nu har kommit in. Vad fröken Bergegren närmast reagerar mot är vad som sägs överst på s. 7 i utskottets utlåtande, att den nuvarande ordningen, som ger valfrihet, visar att det här inte gäller något särskilt brännande problem.

Riksdagen har ju sedan möjlighet att återkomma till ärendet.

Herr talman! När vi förra året behandlade den fråga som här föreligger hade förslaget i viss mån en annan utformning. Varken utskottet eller reservanterna kunde gå med på vad mo tionärerna då yrkade. De begärde att sådant trossamfund, som Konungen medger rätt att genom pastor förrätta vigsel, skulle få rätt att viga varje medborgare som så önskade. Utskottet och riksdagen avvisade förslaget med den motiveringen, att de fria samfundens vigselförrättare skulle komma i en favoriserad ställning gentemot svenska kyrkans. För präst i svenska kyrkan gäller ju alltfort vigselplikt, under det att de fria samfundens pastorer äger vigselrätt enligt de regler som har kodifierats. Den motion som ligger till grund för första lagutskottets utlåtande nr 13 har tagit fasta på förra årets reservation. Motionärerna yrkar på en sådan ändring av giftermålsbalken att kristet trossamfund skall få förrätta vigsel under förutsättning att en av de trolovade tillhör något kristet trossamfund och att båda är svenska medborgare. Den nuvarande lagen tillåter inte detta. Begränsningen är den, att en av de trolovade skall tillhöra samma samfund som vigselförrättaren. Frågan är givetvis inte av så överväldigande stort format — det skall gärna erkännas. Men den rådande ordningen åstadkommer åtminstone ibland, som jag ser det, onödigt trassel. Det som . motionärerna begär och som tillstyrks i reservationen är något mycket rimligt och borde tycker jag i generositetens namn kunna bifallas. Det är ett glädjande faktum, att de kristna samfunden i dagens Sverige står varandra bra mycket närmare än förr, i varje fall vad beträffar frågor av denna art. Jag tycker att det vore en gärd av billighet, herr talman, att låta människor i fall som detta fritt få välja den vigselförrättare de vill ha. Det borde gälla både präster i svenska kyrkan och i de fria samfunden. Det finns folk som utan att samfundsmässigt ansluta sig står en församling mycket nära och begär att vederbörande pastor skall tjäna dem vid livets högtidligaste och viktigaste tillfällen. Han måste dock avböja att viga dem med orden: »Jag har inte rätt att göra det, eftersom ni inte tillhör min kyrka.» Jag har själv, herr talman, befunnit mig i ett sådant predikament ett par gånger och känt det både tråkigt och snopet. Till de omistliga värden som vi anser vara väsentliga i ett demokratiskt samhälle hör ju valfriheten. Vill man motivera begränsningar av denna, måste det vara på den grunden, att gemenskapslivet i stort annars skulle skadas. Det kan inte sägas gälla i ett fall som detta. Jag anser personligen det normala vara att den som vill ha vigsel inom något kristet samfund skall ta ställning till detta genom tillhörigheten, men jag kan omöjligt etikettera någon som mindervärdig för att han inte rent matrikelmässigt vill ansluta sig. Det hör inte precis till det roligaste att undervisa ett ungt par om att svensk lag hindrar mig att viga vederbörande, därför att ingen av dem tillhör min kyrka bokföringsmässigt. Det är nästan som om man fördolt ville säga: »Anslut er, åtminstone en av er, så är saken klar!» Den reella tillhörigheten borde enligt min mening i ett sådant fall få väga tyngre än den formella. Detta är inte, som jag ser det, någon speciell frikyrkofråga. Det finns folk som av principiella skäl lämnar svenska kyrkan men som alltfort känner samhörighet med kyrkan och som vill legitimera sin kärlek genom en kyrklig vigsel. Lagen ger dem helt enkelt inte någon möjlighet till detta. Årets reservanter är mycket blygsamma, jag skulle nästan kunna säga blygsamma till övermått. De säger helt stillsamt att de nuvarande begränsningarna har visat sig medföra olägenheter i åtskilliga fall. Det föreligger alltså ett behov av en utvidgning beträffande behörigheten att förrätta kyrklig vigsel.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

Herr talman! Med några ord vill jag kommentera det utskottsutlåtande som behandlar den motion som jag tillsammans med en partikollega har väckt angående vidgad vigselrätt för frikyrkopastorer. Frågan har, som herr Gustafsson i Borås nämnde, tidigare varit föremål för riksdagens uppmärksamhet. Vid första lagutskottets behandling av denna fråga 1966 kunde enighet inte uppnås. Några högeroch folkpartiledamöter reserverade sig och föreslog att frikyrklig vigselförrättare skulle tilllåtas viga trolovade oberoende av vilket trossamfund dessa tillhörde. Man bör när det gäller det nu aktuella spörsmålet betrakta frikyrkligheten som en enhet. De som känner de frikyrkliga förhållandena i Sverige i dag vet att de olika religiösa organisationerna i sitt arbete står varandra närmare nu än tidigare. Naturligtvis har detta medfört att de personliga kontakterna mellan medlemmarna blivit vanligare. Vid frågans behandling i år har utskottet framhållit, att det föreligger ett visst behov av en utvidgning av vigselrätten. Samma sak har utskottet uttalat varje gång frågan varit aktuell, även om det samtidigt sagt att de nuvarande bestämmelserna inte medför sådana olägenheter att frågan kräver en omedel bar lösning. Man har alltså varit och är medveten om att det nuvarande systemet medför vissa olägenheter och att det orsakar viss irritation men vill inte vara med om några åtgärder för att lösa frågan. Utskottsmajoriteten har försökt skjuta frågan ifrån sig genom att hänvisa till att proposition i anledning av familjerättskommitténs betänkande håller på att utarbetas i justitiedepartementet. Detta är ett rätt anmärkningsvärt argument när man betänker att det i familjerättskommitténs betänkande inte har föreslagits någon som helst ändring av de nu aktuella vigselbestämmelserna. Motionen berör naturligtvis inte någon stor och avgörande samhällsfråga utan har begränsad räckvidd, men spörsmålet gäller inte bara ett smidigare system beträffande frikyrklig vigselrätt utan kanske framför allt människors rättigheter och valfrihet i samhället. Låt de trolovade, vilket samfund de än må tillhöra, själva få avgöra av vem de skall vigas. Varför skall exempelvis en pastor i missionsförbundet inte tillåtas viga medlemmar tillhörande baptistsamfundet, och varför skall inte frikyrkopastorer tillerkännas samma rätt som tillkommer många kommunalmän? Vi motionärer har hemställt att frikyrkopastorer skall få rätt att viga medlemmar som tillhör annat trossamfund än vigselförrättarens. Reservanterna, däribland utskottsordföranden fru Gärde Widemar, har varit ännu försiktigare då de bara hemställt att den proposition, som i anledning av familjerättskommitténs betänkande är under utarbetande, skall uppta förslag i den riktning som förordas i motionen. Jag tycker att denna blygsamma begäran om en reform i religionsfrihetens intresse bör kunna genomföras och yrkar därför bifall till reservationen av fru Gärde Widemar m.fl. :

Herr talman! Med hänsyn till utskottets argumentering i sitt utlåtande nr 12 hade det varit logiskt att utskottet också i detta fall hade enhälligt föreslagit avslag på förevarande motion. Det gäller ju exakt samma förhållande i detta fall, nämligen att man bör avvakta den proposition som snart är att vänta angående ändring av giftermålsbalken och slutbetänkandet från utredningen kyrka—stat. Herr Fridolfsson i Stockholm säger nu att detta är ett orimligt resonemang när det gäller denna fråga, därför att familjerättskommittén såvitt han vet inte har föreslagit några ändringar av vigselrätten. Gentemot detta vill jag framhålla att familjerättskommittén inte heller framlagt något förslag om obligatoriskt civiläktenskap. Utskottsmajoriteten menar för sin del att vi i detta fall bör avvakta innan ställning tas i sak, eftersom en proposition snart är att vänta där hela problemet kommer att framläggas i ett sammanhang och vi också väntar på slutbetänkandet från utredningen kyrka—stat, där det kommer att ges en vid resumé över alla de problem som rör förhållandet kyrka— stat. Jag tycker att det är rätt anmärkningsvärt att både herr Gustafsson i Borås och herr Fridolfsson i Stockholm nu tar avstånd från den argumentering som de förde i föregående ärende, där de yrkade avslag på motionen. Det konsekventa vore att man i båda fallen avvaktade utredningen. När reservanterna i detta ärende vill att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t skall ge till känna en åsikt i själva sakfrågan tycker jag att det innebär ett anmärkningsvärt avsteg från den praxis som tillämpas i första lagutskottet, där man brukar undvika att ta ställning i en fråga när man vet att man inom en snar framtid kommer att få ta ställning till problemet i ett mycket större sammanhang.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
Herr talman! Fröken Bergegren tycker att jag för ett inkonsekvent resonemang. Vid behandlingen av föregående ärende ställde jag mig avvisande till motionsyrkandet, i den nu aktuella frågan tillstyrker jag min motion.

Min motion syftar till att vidga valfriheten.
Nej, herr talman, dessa båda motioner är faktiskt inte riktigt parallella. Den lagstiftning som behandlades i första lagutskottets utlåtande nr 12 ger valfrihet. De som vill ha kyrklig vigsel går till kyrkan och får det, vare sig det gäller en frikyrka eller svenska kyrkan. De som inte vill ha kyrklig vigsel, kan få borgerlig vigsel. Det var därför alldeles felaktigt när herr Sjöholm sade, att man för att vigseln skall få rättslig verkan måste göra som 95 procent gör. Det behöver man inte, eftersom man kan få borgerlig vigsel. Men när det gäller det ärende vi nu behandlar finns en begränsning, som visserligen statistiskt inte är så allvarlig men som ändå borde undanröjas. Två personer som vill ha vigsel i svenska kyrkan eller i en frikyrka kan inte få sådan vigsel, om inte en av kontrahenterna tillhör det aktuella samfundet. Det är på den punkten som vi tycker att det vore rimligt med en ändring efter de linjer vi skisserat i reservationen, där vi endast säger oss önska att frågan skall tas upp i den proposition som väntas.

Herr talman! Herr Fridolfsson i Stockholm tycker att det är alldeles riktigt att han, trots att samma formella argument kan anföras i båda fallen, yrkar avslag på en motion och bifall till en annan, eftersom han i det ena fallet är motståndare till motionsyrkandet och i det andra fallet är en av motionärerna. Men då har herr Fridolfsson helt förbisett vad frågan gäller. Utskottet har i intetdera fallet tagit ställning i sak till motionerna utan avstyrkt dem med hänvisning till att man vill avvakta resultatet av pågående utredning.. Jag tycker därför att det är riktigt och konsekvent att yrka avslag i båda fallen, trots att jag i ena fallet i sak anser att motionsyrkandet är riktigt och i det andra fallet att motionen borde avslås. Personligen tycker jag nämligen, om vi nu skall ge oss in på en diskussion i sak, att det problem som aktualiserats i den nu behandlade motionen bäst skulle lösas genom att vi finge ett obligatoriskt civiläktenskap, så att man så att säga ger kejsaren vad kejsaren tillhör och Gud vad Gud tillhör. Då skulle ju herr Gustafsson i Borås ha möjlighet att viga vem han ville utan att begära tillstånd av Kungl. Maj:t och helt och hållet kunna följa sitt samvetes bud, vilket jag tycker är det angelägnaste i denna sak. För närvarande finns det ju ingenting som hindrar att herr Gustafsson i ett sådant fall hänvisar kontrahenterna till borgerlig vigsel och sedan förrättar en kyrklig ceremoni ovanpå den; den kan väl inte vara av noll och intet värde bara därför att den inte har juridiskt bindande verkan?
Herr talman! Jag har principiellt inte det minsta emot införandet av civiläktenskap, men, herr talman, när nu 95 procent av svenska folket finner det förenligt med sin ställning, sina tankar och åsikter att begära kyrklig vigsel, så tycker jag inte att man har någon anledning att särskilt argumentera mot den. Situationen är ju i dag den att man gör som man vill. Men när det gäller den fråga som behandlas i första lagutskottets utlåtande nr 13 föreligger en viss tråkig begränsning, som det vore rimligt att ändra på.